Herr talman! Först en kommentar till herr Molins tidigare inlägg. Han sade att indirekta kommundelsråd skulle representera en annan politisk sammansättning än som kommit till uttryck vid de allmänna valen. Jag vill erinra herr Molin om att centern i sin motion och i reservationen 1 klart slagit fast att det skall vara en metod som garanterar att rådens partipolitiska sammansättning överensstämmer med valutslaget i respektive kommundel vid senaste allmänna kommunalval. Det är alltså den modell vi förordar och den kräver också en lagändring. När herr Johansson i Trollhättan säger att frågan om kommundelsråd är en detaljfråga, kan jag för min del inte vara med om den bedömningen. Den kommunala självstyrelsens lokala förankring på det sätt som dessa modeller ger utrymme för är inte någon detaljfråga. Den är väsentlig. Jag vill bara erinra om att diskussioner om någon typ av kommundelsråd är i gång, inte minst i Stockholms kommun. Jag vill också erinra om att man i Oslo inom kommunen beslutat införa någonting som man kallar ”bydelsutvalg”, vilket betyder att man även där är inne på samma tanke att förankra den kommunala självstyrelsen på detta sätt. Jag tror sålunda att denna fråga är mycket viktig och alls ingen detaljfråga som herr Johansson gav uttryck för. Det är riktigt, herr Johansson, att centern velat markera sin linje i dessa betydelsefulla frågor. Den kommunala självstyrelsen är oerhört viktig, och naturligtvis har vi från centern under årens lopp funnit anledning att i olika sammanhang bestämt markera vår vilja att ge förutsättningar för en vidareutveckling av den kommunala självstyrelsen till gagn för de många människorna ute i kommunerna.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan har uppenbarligen inte någon entusiasm för kommundelsråd. Han framhåller nu att det kommer att bli en väldigt liten skara i förhållande till de stora grupper som finns i fackföreningar, folkrörelser o. d. Men det är ju inte riktigt jämförbara storheter. Kommundelsrådet är ju en grupp som står i nära kontakt med människorna och problemen i just den kommundel där de agerar. I kommundelsrådet har medborgarna en naturlig kanal för sina idéer liksom också för sin information, så att man kan hinna påverka det som sker i just den del där man bor. Har man förlorat 100 000 kommunala förtroendemän, måste det ändå mellan beslutsfattarna och medborgarna ha blivit ett tomrum som på något sätt måste fyllas.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad det är för glädje med att ställa kommundelsråden mot partier, organisationer och byalag. Det är naturligtvis inte så att den som talar för en vidgning av den kommunala 25 Nr 37 demokratin därmed är emot partiernas, organisationernas eller byalagens Onsdagen den verksamhet. När det gäller byalagen är det väl så att en del av de uppslag 7 mars 1973 som förts fram av byalagen skulle snabbare och bättre ha kanaliserats till — de kommunala beslutsfattarna om det hade funnits kommundelsråd. Jag ser kommundelsråden som ett bland ganska många medel för att förbättra den kommunala demokratin.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har ju gjort vissa bedömningar av innehållet i vår reservation. Jag förmodar att de bedömningarna är gjorda utan att herr Werner i Tyresö har läst vad som står i reservationen. Där omnämns frågan om att någon form av spärregel bör övervägas, men detta uttalande har kompletterats med ett annat, innebärande att också andra grupper bör få utrymme i kommundelsrådet. Det framstår också som självklart för de lokala opinionerna. Resonemanget om spärregeln baseras helt på den tanken att vi bedömer de politiska partiernas verksamhet såsom grunden för kontakten mellan de många människorna och de församlingar som skall styra samhället. Vi vill med det markera att kommundelsråden också skall förankras i samarbete med de politiska partiernas verksamhet. Det är grundtanken. Om det är denna tanke, vilken innebär att de politiska partierna skall tillmätas en väsentlig betydelse i detta sammanhang, som herr Werner i Tyresö kallar odemokratisk, må det stå för herr Werners egen räkning.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö läser fortfarande bara en del av reservationen. Det står uttryckligen i fortsättningen att man måste ha en regel som ger lokala grupper som inte ställt upp i kommunalvalen en möjlighet att delta. Därutöver vill jag säga att med det här har vi självklart icke tagit ställning till hur det kommunala valsättet skall se ut i framtiden. Jag vill erinra om att vi från vårt håll var ytterst bestämt emot den tanke som en utredning framförde om en spärr vid 4 procent av rösterna i de kommunala valen. Enligt min mening har vi ”råd” med ett valsätt i de kommunala valen som ger små grupper den representation som de enligt sitt röstunderlag är berättigade till. Den grundtanken vill jag klart understryka att vi har, och det är mot den bakgrunden man skall se det resonemang som vi anser måste övervägas i utredningen.

Herr talman! I detta betänkande behandlas de särskilda problem som är förenade med möjligheterna till bättre demokrati i de kommunala bolagen och stiftelserna. Vi har just haft en principiell debatt om insyn, Nr 37 kontroll och medinflytande på kommunal nivå. I det läget avstår jag från Onsdagen den en utförlig sakargumentation, eftersom de principiella skälen är desamma 7 mars 1973 som de för reservationerna i det förra ärendet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen. Insyn i kommunala
Herr talman! Även jag skall fatta mig kort. Jag vill bara framhålla att även från moderat håll har vi en följd av år framfört kravet på ökad insyn i kommunala bolag och stiftelser. Det kan inte vara rimligt att sådana skapas i allt större utsträckning och att detta medför en försämrad insyn från medborgarnas sida. Det framstår som desto orimligare som trenden på alla områden är en annan.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
Herr talman! Det är inte svårt att konstatera att intresset för de kommunala bolagen och för de svårigheter som man säger föreligger beträffande dessa är betydligt större i riksdagen än i kommunerna. Men, herr talman, man kan inte underlåta att göra en jämförelse mellan de resonemang som förs i olika frågor. Vi har nyss behandlat ett ärende där man på alla sätt ville förstärka den kommunala demokratin. Man ville ha ännu starkare skydd. I den fråga som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 8 vill man ha ett direkt statligt ingripande som reglerar den kommunala demokratin i fråga om stiftelser och bolag. Det märkliga är att herr Schött förra året i ett mycket långt och vältaligt inlägg förklarade hur förnämt man kunde ordna dessa frågor i en kommun där man ville göra det — det gick alldeles utmärkt enligt herr Schött. Jag har ingen anledning att tvivla på herr Schötts ord i det fallet, men vad har man i så fall för anledning att på nytt begära en specialreglering, där regering och riksdag skall bestämma hur kommunen skall förfara? Det är denna bristande logik som jag finner märklig. Jag konstaterar dessutom att exakt samma reservanter som i det förra ärendet talade om att man inte får tumma på den kommunala självstyrelsen i detta ärende begär ett direkt ingripande. Jag tycker att sådana utfall är ganska onödiga för att inte säga svårbegripliga — de verkar mer vara propaganda än verklig vilja att skapa något bättre. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.
Herr talman!

Jag tyckte att det var föredömligt och uttalade förhoppningen att man på 31 annat håll skulle ta efter detta. Men i huvudfrågan framhöll jag att det är majoriteten i kommunerna som bestämmer hur ordningen skall vara. Vad jag vill åstadkomma här är ett skydd för minoriteten. Jag tycker det är en orimlig ordning att fullmäktiges ledamöter som får besluta i en massa ärenden, många av mycket liten räckvidd, inte skall ha insyn i de mycket betydelsefulla kommunala bolagens och stiftelsernas verksamhet och att en kommunfullmäktigeledamot inte har rätt att närvara vid bolagsstämmorna. Jag noterar att intresset för att föra den här frågan framåt inte är stort inom majoritetspartiet, men att vi som representerar minoritetspartierna finner ett stort behov härav. Därför förordar vi en framställning från riksdagen till Kungl. Maj:t att utredningen skyndsamt handlägger just detta ärende. Än en gång, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Henningsson tyckte att statliga organ inte borde lägga sig i kommunala bolag och stiftelser. Det är litet överraskande, eftersom utskottsmajoriteten — till vilken herr Henningsson hör — som motiv för att avstyrka motionen hänvisar till att den statliga utredningen om kommunal demokrati arbetar med dessa frågor. Står herr Henningsson inte bakom utskottsmajoriteten?
Herr talman! Man må tillhöra oppositionen eller majoriteten i utskottet — i båda fallen kan det ändå finnas skäl att använda logik, och det är där jag tycker att det brister så förvånansvärt från det ena ärendet till det andra. Jag är väl medveten om att frågan ligger under utredning. Om jag skall vara uppriktig, anser jag att herrarna också skulle kunna veta detta, då frågan behandlas sedan 1969, och inte ideligen komma igen, för detta är ingenting annat än ren propaganda. Dessutom har ni själva förklarat hur vältaligt som helst, att den kommun som vill ge information kan göra det. Varför har ni då anledning att kräva att regering och riksdag skall bestämma på vilket sätt denna fråga skall handläggas, när ni i andra frågor tigger och ber om så stor frihet som möjligt? Det är den logiken jag tycker att man skulle ha rätt att begära även av oppositionen.
Herr talman! Jag förstår svårigheten att föra en logisk debatt med herr Henningsson. Orsaken till att man vill att staten skall gå in här är att det krävs vissa lagändringar, och de beslutas av riksdagen.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande behandlas centerns partimotion om ökad decentralisering, stärkt lekmannainflytande och förbättrad rättssäkerhet inom förvaltningen. Detta är centrala frågor i ett samhälle som vårt, och för den enskilde är de självfallet betydelsefulla. Och frågorna växer i betydelse. Utvecklingen i samhället har gått mot ökad centralisering, och därmed följer ofta byråkratisering och ökade svårigheter för de enskilda människorna att nå samhällets service och påverka sin situation. Detta är, som vi ser det, en synnerligen olycklig utveckling. I olika sammanhang har centern markerat att frågan om ett decentraliserat samhälle är grundläggande för inriktningen av samhällets uppbyggnad och utveckling på alla områden. Partiet har i den motion som nu behandlas slagit fast att vägen för att uppnå jämlikhet och trygghet på alla områden och en livsmiljö, som är anpassad efter människans förutsättningar och behov, kan bäst nås i ett decentraliserat samhälle. Detta innebär att vi måste ge samhällsbyggnaden en ändrad struktur. Förvaltningen bör så långt som möjligt decentraliseras från statlig organisation till folklig självstyrelse, från centrala myndigheter till regionala och lokala enheter. Många vägar kan i detta avseende anvisas. Det viktiga är att en sådan strävan finns med som en ledstjärna i alla avgöranden beträffande samhällets funktioner och ansvarsfördelning men även vid fördelningen av resurser. I nära samband med de här berörda frågorna står också lekmannainflytandet inom förvaltningen. Sambandet är delvis rent praktiskt. Decentralisering genom överförande av uppgifter från stat till kommun och från central till regional nivå inom den statliga sektorn medför ökat deltagande av lekmän. Sambandet är också principiellt och ideologiskt. Huvudsyftet med decentraliseringen är att åstadkomma förbättrad demokratisk insyn och kontroll samt minskat avstånd mellan beslutsfattarna och de enskilda. Lekmannarepresentation i verksstyrelser och liknande ingår i det block av åtgärder som är betydelsefulla. Som jag tidigare framhållit har den offentliga sektorn kraftigt expanderat och på ett djupgående sätt förändrat den enskilda människans situation. Denna utveckling har också påverkat rättssituationen. Aktiv samhällsomdaning och planering av produktionen, för att trygga den enskildes välfärd politiskt sett, har inverkat i detta sammanhang. I denna verksamhet ingår omfattande regleringar som på ett alltmer inträngande sätt berör förhållandet mellan det allmänna och de enskilda medborgarna. Som vi ser det behöver snara åtgärder vidtas för att man inte skall få en djungel och göra det alltför svårt för de enskilda människorna att ta kontakter och bevaka sin rätt i samhället. Från centerns sida har vi därför under en lång följd av år fört fram kravet på åtgärder för att stärka den enskildes rättsskydd inom förvaltningen. Vi är väl medvetna om den reformverksamhet som har skett och sker i den här färdriktningen, men vi menar att det måste tas ett samlat grepp och att reformverksamheten skall fortsätta. Vi har med den motion som här föreligger till avgörande också velat understryka detta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är knuten till utskottets betänkande.

Herr talman! Som herr Boo mycket riktigt sade är detta inte någon ny fråga som riksdagen i dag har att behandla.

Utskottet ansåg det väsentligt att möjligheterna till ökad decentralisering togs till vara, särskilt då det innebar rationalisering, ökad effektivitet eller förbättrad service för allmänheten. Även frågan om rättssäkerheten var enligt utskottet av stor vikt. Utskottet erinrade redan i fjol om utvecklingen på området, vilken lett till att betydande lekmannainflytande införts inom allt fler grenar av förvaltningen. Utskottet uttalade även att det var ett demokratiskt intresse att medborgarinflytandet inom förvaltningen fortsatte att öka men att formerna för det givetvis måste skifta med hänsyn till de varierande förhållandena på olika områden. En form av decentralisering är ju utlokalisering av statliga verk, som inte behandlas av konstitutionsutskottet, men där även ytterligare förslag är att vänta, förutom de redan beslutade. Vad beträffar frågan om den enskildes rättsskydd erinrade utskottet om att viktiga reformer redan hade beslutats och att ytterligare förslag kunde förväntas av betydelse för den enskildes rättsskydd inom förvaltningen. Herr talman! Även i år har samtliga partier utom centern enats om utskottets betänkande, som jag anser borde ses positivt också från motionärernas synpunkt. Men den reservation som har avgivits av centerpartiets representanter i konstitutionsutskottet är i långa stycken en kopia av den som avgavs i fjol. Trots utvecklingen på området — en utveckling som även reservanterna är medvetna om, som herr Boo här omnämnde, som utförligt har behandlats av utskottet föregående år och som understrukits i föreliggande yttrande — har man ej kunnat avvakta resultatet av pågående arbete. Utskottsmajoriteten intar för sin del samma ståndpunkt som föregående år och vidhåller sina uttalanden i dessa frågor, som jag i mitt anförande kort har redogjort för och där jag för ytterligare redovisning vill hänvisa till utskottets betänkande. Med hänsyn till de förhållanden som vi redogjort för är det enligt utskottets mening inte erforderligt att nu ta ett särskilt initiativ från riksdagens sida i syfte att uppnå ökad decentralisering, stärkt lekmannainflytande och förbättrad rättssäkerhet inom förvaltningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet nr 9.

Herr talman! Under den senaste tiden har det såväl i motioner här i riksdagen som i tidningspressen riktats många angrepp mot beskattningen av egnahem, med förmenande att dessa skulle vara särskilt gynnade i jämförelse med hyreslägenheter i de större husen. Denna kritik är inte riktig. Bostadsproduktionen har sedan länge subventionerats. Hyrorna är visserligen höga men det beror på den nuvarande av samhället kontrollerade bostadsproduktionen. Det är emellertid förklarligt om oron blir allmän efter de många olika attackerna mot villabeskattningen. En utredning har nyligen avslutats, och nu pågår ytterligare en. Oerhört många egnahemsägare undrar om ränteavdragen kommer att bortfalla, vilket givetvis skulle komma att få allvarliga verkningar, särskilt för dem som varit tvungna att låna till hela eller till den övervägande delen av inköpspriset. Denna boendeform är särskilt lämplig för barnfamiljer. Med tanke på den hårda beskattning som drabbat dessa genom 1970 års skattereform är det förklarligt att de känner det bittert om ytterligare svårigheter nu skulle komma. Den kritik som nu riktas mot villabeskattningen måste givetvis avse de lägre beloppen, då den lagstiftning som genomfördes 1967 innebar en högre inkomstberäkning för ett värde över 150 000 kronor. Denna inkomstberäkning har tillkommit för att beskatta det i fastigheten nedlagda egna kapitalet. Avkastningsvärdet på de belopp som ligger över 150 000 kronor — för att inte tala om dem som ligger över 225 000 kronor, där beräkningsvärdet är 8 procent — är så högt att en sådan förräntning torde höra till rena undantagen. En höjning måste alltså inrikta sig på de små villorna.

Ett hänsynstagande vid denna beräkning måste nämligen göras även till det förhållandet att varken reparationer eller andra kostnader är avdragsgilla vid villabeskattningen, vilket är fallet när det gäller alla andra fastigheter. Även om en villaägare har så stora ränteavdrag att han inte får någon statsbeskattning, kommer han aldrig ifrån den kommunala beskattningen, eftersom han alltid måste betala skatt på garantibeloppet. Schablonbeskattningen gäller ju även för fastigheter med bostadsrätt och för de s.k. allmännyttiga fastigheterna. Detta resonemang skulle innebära att även de hyreskostnaderna skulle höjas. Samtliga tre reservationer som fogats till skatteutskottets betänkande nr 6 avser att tillgodose berättigade anspråk på en vettig beskattning av villorna och bostadsrättslägenheterna. Jag skall emellertid något kommentera reservationen 2, där herr Söderström och jag är ensamma reservanter. Reparationskostnaderna är, som jag tidigare sagt, icke avdragsgilla vid villabeskattningen. Under de senare åren har emellertid kostnaderna för reparationerna på grund av den förda bostadspolitiken stigit mycket, vilket medfört att många egnahemsägare icke har haft möjligheter att reparera i tillräcklig utsträckning. Det måste dock vara ett samhällsintresse att även detta bostadsbestånd hålls i gott skick. Med hänsyn till att vi för närvarande har en mycket stor arbetslöshet och denna är särskilt stor inom byggnadsarbetarkåren är det av intresse att något göres för att förbättra sysselsättningen inom detta fack. Enligt arbetslöshetsstatistiken är för närvarande 16 000 byggnadsarbetare helt utan arbete och 4 000 går på omskolningskurs. Det bör vara vettigare att genom den av oss föreslagna åtgärden få en del av dessa människor i arbete. Vi föreslår därför att egnahemsägare som i år påbörjar ett reparationsarbete skall få göra avdrag med 50 procent av kostnaden intill ett belopp av 1 000 kronor. En sådan åtgärd är i sig självbärande då man kan beräkna att de flesta kommer att göra större reparationer än för detta belopp. Därmed befrias arbetsmarknadsmyndigheterna från att betala ut kontantunderstöd. Vad vi föreslår är sålunda icke någon permanent åtgärd, utan vårt förslag är främst betingat av dagens situation med den stora och besvärande arbetslösheten inom byggarbetarkåren.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

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 6 tar man i ett flertal motioner upp frågor som har anknytning till bostadsbeskattningen. Först vill jag göra en rättelse beträffande reservationen 1, nämligen den att även jag tillhör reservanterna.
Herr talman! Den nu arbetande bostadsskattekommittén har endast ett alternativ att utreda, nämligen ett som blir neutralt i skattehänseende med hänsyn till bostadsformen.
I de motioner som behandlas i betänkandet framställs olika yrkanden I motionen 1019 av herr Gustafsson i Stenkyrka och Börjesson i Glömminge tar man upp de problem som är förknippade med uthyrning av sommarbostäder och fritidshus.
Som vi närmare utvecklat i reservationen 3 måste det anses vara ett samhällsintresse att enskilt bostadssparande äger rum både i form av egnahem och i form av delägarskap i bostadsrättsförening.
Det är uppenbart att det är av stort värde för vårt land om man på olika sätt kan uppmuntra till den verksamhet som motionärerna talar om, framför allt för utpräglade turistbygder. Känner man sig inte ha något stöd från samhället finns det kanske risk för att den här verksamheten avtar, något som i stället kan öka utlandsturismen, och det tycker jag är onödigt. De nuvarande bestämmelserna innebär att man har ett skattefritt belopp på 1 200 kronor eller högst 2 procent av taxeringsvärdet, vilket vi tycker är mycket lågt. Vi har därför i reservationen 1 föreslagit att man i takt med den av någon anledning pågående penningvärdeförsämringen höjer det här beloppet till 2 000 kronor eller 2 procent av taxeringsvärdet. Vi tror att en sådan åtgärd skulle främja hemmaturismen i förhållande till den tydligen så populära och expanderande utlandsturismen. Motionen 384 av herr Hörberg m.fl. berör huvudsakligen frågan om bostadssparandet och dess förhållande till hushållssparandet i stort. Man gör där också en koppling mellan bostadssparandet och olika typer av boendeformer. Det är i och för sig kloka synpunkter som motionärerna för fram. Vi är dock inte helt säkra på att man löser boendekostnadsproblemet genom en sådan koppling. Även om man ger ränteavdragsmöjlighet för bostadsrättsägare, vilket jag i och för sig anser bör ske, kommer vi ändå inte ifrån den orättvisa som då i stället uppkommer gentemot dem som bor i lägenhet utan bostadsrätt. Hela boendekostnadsfrågan bör därför lösas i ett sammanhang. Vi är dock angelägna om att man snarast löser frågan om ränteavdrag för bostadsrätt m.m. Det kom bl.a. till uttryck vid fjolårets riksdag där motioner från centerhåll och socialdemokratiskt håll resulterade i att bostadsskattekommittén tillsattes i fjol höst. Jag vill med detta, herr talman, säga att jag känner vissa sympatier för reservationen 3 men att vi av de skäl jag här anfört inte ansett oss kunna tillstyrka de tilläggsdirektiv som krävs i reservationen 3.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
Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservationen 1.

Jag är i viss mån förvånad över reservationerna till detta betänkande. Bostadsbeskattningen är som bekant föremål för en genomgripande översyn, och med hänsyn härtill och då jag vill fatta mig kort, skall jag inte ta upp någon diskussion med reservanterna. Bostadsskattekommittén skall i första hand söka åstadkomma en större likformighet på detta område, men kommittén skall också göra, som det heter, en allsidig bedömning av problemen. Utskottet utgår från att kommittén utan något särskilt ställningstagande från riksdagens sida beaktar även de synpunkter som anförts i motionerna. Jag vill också understryka att det i direktiven heter att kommittén skall så skyndsamt som möjligt bedriva sitt arbete. Då tycker vi att det i avvaktan på kommitténs förslag inte bör företas några ändringar i beskattningsreglerna. Herr Magnusson i Borås befarar skärpningar i beskattningen. Jag vet inte vad kommittén kommer att föreslå, men jag tillåter mig citera ett litet stycke ur utredningsdirektiven. ”Jag har redan nämnt en grundläggande utgångspunkt för utredningen, nämligen att göra beskattningseffekterna i möjligaste mån neutrala med avseende på boendeform. Vidare bör — särskilt med hänsyn till villaägandets stora spridning bland hushåll med måttliga bruttoinkomster, främst barnfamiljer och pensionärer — de åtgärder som utredningen föreslår inte få leda till påtagliga generella skärpningar av boendekostnaderna för sådana hushåll.” Det kan vara värt att lägga märke till just vad som här sägs i direktiven. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Brandt säger att han är förvånad över reservationen. Vad vi har eftersträvat är emellertid att man skall försöka undvika att de här boendeformerna, som man är ute för att angripa, blir dyrare. Herr Brandt citérar utredningsdirektiven. Det är riktigt att det däri står att man skall skapa likformighet, men innebär den likformigheten att man skall se till att det blir ungefär lika dyrt i alla bostadsformer? Det skulle väl komma att innebära att det genomdrivs en höjning för villorna och egnahemmen om kostnaderna skall harmoniera med de priser som för närvarande tas ut i de nybyggda hyreshusen, där hyrorna är oerhört höga. Därför tycker jag att det egentligen är ganska farliga direktiv. Det är tydligt att man är ute efter en skärpning för villorna. Det har visats både i motioner och i tidningsartiklar under den senaste tiden, Därför finns det all anledning att känna oro.
Herr talman! Utskottets värderade ordförande var litet förvånad över att vi hade en reservation — det var kanske nr 3 han då särskilt tänkte på. Han menade att den sittande bostadsskattekommittén skall göra en allsidig översyn. Ja, det skall den göra, men det står särskilt — och detta läste herr Brandt upp — att den skall försöka åstadkomma sådana beskattningseffekter att de i möjligaste mån blir neutrala med avseende på boendeformer. Vi reservanter tycker inte att det bör vara det enda alternativet. Vi har i reservationen rätt tydligt uttryckt att vi vill ha tilläggsdirektiv som ger utredningen i uppdrag att även utreda ett alternativ som ger delägare i bostadsrättsföreningar och egnahemsägare vissa lättnader i beskattningshänseende.

Herr talman! Det är alltid vanskligt att ge sig in i skattelabyrinter, det vet vi alla. Motionen 1019, som jag har väckt tillsammans med herr Börjesson i Glömminge, behandlar emellertid en delfråga. Yrkandet i motionen avser att åstadkomma en höjning av den nuvarande 1 200-kronorsgränsen vid schablontaxering av eneller tvåfamiljsfastighet, exempelvis vid uthyrning till sommargäster. Jag vill säga några ord om motionen. Att sådan uthyrning sker kan konstateras vara ett samhällsintresse. Turismen har stor betydelse för vårt land från såväl sociala som ekonomiska synpunkter. Med tanke på den ogynnsamma turistbalansen finns det starka skäl att ta till vara landets egna förutsättningar för turism och fritidsliv. Målsättningen måste vara dels att öka vårt resande inom det egna landet, dels att öka den utländska turismen till vårt land. För att på ett tillfredsställande sätt kunna ta emot en ökad resandeström och ge den service som människorna kräver i dag fordras emellertid stora investeringar i anläggningar av olika slag. Det kan gälla turisthotell, fritidsbyar m.m. sådant. På Gotland har vi känning av detta — Gotland är en kapitalsvag del av landet, och investeringsbehoven är stora. Det måste då framstå såsom speciellt önskvärt att ta vara på de tillgångar som redan nu finns och att de utnyttjas effektivt i största möjliga utsträckning. En av dessa tillgångar är de logimöjligheter som oftast står till buds på turistorterna genom att enskilda fastighetsägare under någon sommarmånad ställer sina egna bostäder till förfogande för uthyrning. Detta sker ofta genom personliga uppoffringar: villaägare flyttar tillfälligt in i vindsutrymmen, i källare eller naturligtvis ut i den egna sommarstugan, om sådan finns. Givetvis sker detta oftast därför att den enskilde vill ha en extrainkomst, men det sker också ofta för att gynna turismen på den egna orten och ofta även för att man önskar få ett personligt umgänge med gästerna, som på allt sätt hjälps till rätta. Turisterna å sin sida uppskattar ofta denna boendeform. Den är bekväm, billig och ger kontakter med ortsbefolkningen. Det är därför av vikt, anser vi motionärer, att den här berörda uthyrningsverksamheten inte i onödan hämmas av otidsenliga bestämmelser av olika slag. Enligt vår mening är skattebestämmelserna på detta område otidsenliga. Deklarationsskyldighet för inkomster av uthyrning till turister i egen villafastighet föreligger för närvarande, när inkomsten överstiger 1 200 kronor eller 2 procent av taxeringsvärdet. Deklarationsskyldigheten omfattar såväl den som hyr ut direkt till enskilda turister som den som hyr ut genom turistförmedlingsorganisationerna. Dessa bestämmelser tillämpas sedan 1962 års taxering och har sedan dess varit oförändrade. Med hänsyn till att det har skett åtskilligt när det gäller penningvärde och kostnadsutveckling sedan 1962 vore det enligt vår mening befogat att det skattefria beloppet 1 200 kronor justerades upp till ett värde motsvarande penningvärdeförsämringen. Vi har förslagsvis sagt 2 000 kronor. Skatteutskottets majoritet yrkar avslag på motionen med motiveringen att — såsom vi hörde av ordföranden herr Brandt — utredning pågår i dessa frågor. Enligt min mening är detta inte någon särskilt stark motivering. En uppjustering av beloppsgränsen kan genomföras med bibehållande av nuvarande system och utan någon föregående utredning. Detta har också reservanterna påpekat i reservationen 1 av herr Magnusson i Borås m.fl., till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman!

Det handlar här om att försöka skapa rättvisa mellan olika bostadskonsumenter. Det nuvarande beskattningssystemet med avdrag för skuldräntor har stor hyressänkande effekt då det gäller egenägda småhus och är orättvist mot dem som bor på annat sätt och inte har möjlighet att göra motsvarande avdrag. Det kapitaliserade värdet av dessa skatteminskningar svarar i realiteten mot betydande årliga kapitalsubventioner för småhusbyggandet. För många ter sig detta orimligt eftersom småhussubventionerna till sin storlek är proportionella mot såväl inkomsten som byggnadskostnaden/låneskulden. Detta innebär att ju högre byggnadskostnaden/låneskulden blivit och ju högre inkomster den enskilde har, desto lägre blir, relativt sett, hyreskostnaden. Diskussionen om en rättvis bostadsbeskattning har pågått många år och har tilltagit i samma takt som orättvisorna har blivit uppenbara för allt fler hyresgäster och bostadsrättshavare. Effekten av avdragsrätten är störst i nybyggda stora och dyra hus och för dem som har höga inkomster, medan de som ägt ett småhus i många år eller har ett mindre och billigare hus och har små inkomster inte får samma fördelar. Hyresgästernas riksförbund med 650 000 medlemmar hör till de stora organisationer som under flera år drivit kravet på en ändring av nuvarande orättvisa förhållanden och kämpat för jämlikhet i boendet. Det belopp som årligen dras av för egenägda småhus och s.k. andelsbostäder uppgår enligt vissa beräkningar till omkring 1,2 miljarder kronor. Man har också beräknat att en lägenhet i ett egenägt småhus i dag kostar ca 30 procent mera att producera per kvadratmeter än motsvarande yta i flerfamiljshus, men boendekostnaden blir ändå ca 30 procent lägre för lägenheten i småhuset än i flerfamiljshuset. Ett ensidigt slopande av avdragsrätten för småhus kan, som vi från vänsterpartiet kommunisternas sida också i olika sammanhang har anfört, inte komma i fråga, då avdragsrätten för skuldräntor ju gäller även för andra skulder. Detta skulle också medföra att många småhusägare skulle hamna i en svår ekonomisk situation och kanske t.o.m. tvingas lämna de hem som de har skaffat sig under helt andra betingelser. I en annan motion till årets riksdag har vi ifrån vpk föreslagit att avdragsrätten för skuldräntor skall begränsas till ett sammanlagt skuldbelopp på 125 000 kronor. Med tillämpning av en sådan begränsning skulle alla småhusägare fortfarande få göra avdrag, men orättvisan i att de som har de dyraste villorna och de största inkomsterna får de största fördelarna skulle upphöra. I den nu aktuella motionen erinrar vi om detta. I syfte att ge möjlighet till avdrag även för hyresoch bostadsrätt har vi föreslagit att man skall pröva en metod som Hyresgästernas riksförbund skisserat i sitt bostadspolitiska handlingsprogram. Enligt denna metod skulle hyresgäst och bostadsrättshavare medges rätt till avdrag med 10 procent av utgående hyra. Avdraget föreslås ske sedan taxering har verkställts i vanlig ordning. Härigenom skulle man komma ifrån att avdragets storlek blir beroende av inkomsten. I direktiven för bostadsskattekommittén, som tillsattes hösten 1972, sägs att utredningen bör föreslå åtgärder i syfte att utjämna de skillnader som föreligger, så att beskattningseffekten i möjligaste mån blir neutral med avseende på boendeform. Man talar emellertid i detta sammanhang närmast om olika former av bostadsägande, om gällande schablonmetoder, garantibelopp, taxeringsvärden och möjligheter till avdrag för olika fastigheter. I skatteutskottets betänkande som vi nu behandlar säger man praktiskt taget ingenting om innehållet i vår motion, annat än att utskottet utgår från att kommittén — som herr Brandt nyligen sagt — kommer att beakta synpunkter av en art som anförts i motionen utan särskilt ställningstagande från riksdagens sida. Jag hoppas verkligen att våra synpunkter kommer att beaktas på ett sådant sätt att det blir ett positivt resultat för landets hyresgäster och bostadsrättshavare. Frågan om hur även de som bor med hyresoch bostadsrätt, dvs. cirka en och en halv miljon hyresgäster i vårt land, skall få möjlighet att dra av de räntekostnader som de betalat i sin hyra, behandlas inte i utredningsdirektiven och i utskottsbetänkandet. I statsverkspropositionens bilaga 13, inrikesdepartementet, har bostadsstyrelsen uppmärksammat denna fråga. Det sägs på s. 252: ”I nuvarande läge framstår det som ännu allvarligare än tidigare att olika former av bostadsinnehav behandlas olika i skattehänseende, vilket påverkar hushållens efterfrågan och skärper problemen på bostadsmarknaden. Styrelsen vill därför på nytt understryka att lösningen av detta problem är brådskande.” Herr talman! Mot bakgrund av bristerna i utredningsdirektiven och skatteutskottets betänkande samt frågans stora betydelse menar vi att riksdagen nu bör uttala sig i enlighet med vårt förslag. Kommunisterna har ingen representant i skatteutskottet och har därför inte kunnat delta i behandlingen där eller anföra reservation mot förslaget att riksdagen skall avslå vår motion. Jag instämmer i utskottets yrkande om avslag på motionerna 384, 1019 och 1046 men yrkar bifall till motionen 1024 av herr Hermansson m.fl.

Herr talman! Den reservation som är fogad till skatteutskottets betänkande nr 7 är en uppföljning av motionen nr 1069, där jag står som första namn. Vi anser att det är en väsentlig brist i gällande skattesystem att man inte tar erforderlig hänsyn till den nedsatta skatteförmåga som många människor har antingen på grund av eget handikapp eller genom vårdeller försörjningsansvar gentemot barn, make eller anhöriga med nedsatt skatteförmåga. Svårigheterna uppkommer genom att det i lagen står att skatteförmågan skall vara ”väsentligen” nedsatt. Att tolka detta ord exakt och objektivt torde överskrida förmågan även hos den mest nitiske och korrekte. Resultatet blir till viss del beroende av inom vilket taxeringsdistrikt man är bosatt. Till detta kommer att de som är drabbade av sjukdom eller handikapp som ej av myndigheterna anses föranleda väsentligen nedsatt skatteförmåga straffbeskattas genom att vederbörande drabbas av en extra hög progressiv beskattning. Vi anser detta orimligt, allra helst som samhället inte torde vara rustat för att överta vårdansvaret för alla dem som är drabbade i dag och som vårdas i I motionen har vi även krävt att maximibeloppet för extra avdrag skall höjas från 6 000 till 10 000 kronor samt att avdraget också skall få åtnjutas för underhåll av barn vilka har allmänt barnbidrag. Med samma motivering finner vi ingen anledning att undanta en grupp från gällande förmåner därför att de vårdas i hemmet och inte på sjukhus — effekten för samhället blir enbart positiv.

När det därtill framkommer av utskottsbetänkandet att riksskatteverket skrivit till finansdepartementet i februari i år och föreslagit att maximibeloppet för extra avdrag vid existensminimum skall räknas upp från 6 000 till 8 000 kronor, så anser jag att utskottsmajoriteten borde ha haft en annan uppfattning. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Utskottet har inte funnit skäl att frångå uppfattningen att extra avdrag bör medges endast när ömmande omständigheter föreligger, dvs. vid väsentligen nedsatt skatteförmåga. Där skiljer vi oss från reservanterna, som framställt samma yrkande under många år. Inte heller har vi övertygats om att beloppet som sådant, som herr Söderström sade, skulle ligga för lågt. Vi konstaterar detta kort och gott. Det har ju införts allmänt barnbidrag i stället för avdrag för minderåriga barn vid beskattningen. Därför kan vi inte vara med om att återigen införa avdrag för minderåriga barn såsom reservanterna yrkar. När det gäller existensminimum vill jag erinra om att riksdagen har beslutat att 1972 års skatteutredning skall överse reglerna för detta. Som herr Söderström sade skrev riksskatteverket till finansdepartementet den 20 februari och framlade förslag om att maximibeloppet för extra avdrag vid existensminimum måtte höjas från nuvarande 6 000 till 8 000 kronor och från 1 500 kronor för barn till 2 000 kronor. Herr talman!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
Herr talman! Herr Brandt gav ett belysande exempel på hur svårt det är att tolka ordet ”väsentligen”. Han sade att endast ömmande omständigheter, dvs. väsentligen nedsatt skatteförmåga, kan motivera att extra avdrag medges. Jag tror inte att ens herr Brandt vill åta sig att definiera vad ”ömmande omständigheter” innebär. Det är sådana vaga formuleringar vi anser vara felaktiga.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 7 behandlar bl.a. motionen 244 av mig och herr Johansson i Skärstad. I nämnda motion hemställer vi att riksskatteverket utfärdar nya anvisningar rörande extra avdrag för nedsatt skatteförmåga för diabetiker, innebärande en höjning av det extra avdraget till 1 200 kronor, om inte inkomsten överstiger 40 000 kronor för ogift skattskyldig och 50000 kronor för gift skattskyldig. Efter det att motionen väckts har riksskatteverket meddelat anvisningar, med verkan fr.o.m. 1973 års taxering, om höjt avdragsbelopp till 1000 kronor och höjda inkomstgränser till 25 000 respektive 35 000 kronor. Därmed kan man konstatera att vår begäran om en höjning av det extra avdraget för fördyrade levnadskostnader för diabetiker till viss del är beaktad. Dock kan ifrågasättas om inte höjningen borde ha varit något större med hänsyn till de faktiska levnadskostnaderna sedan avdraget fastställdes 1969. Även om vi motionärer inte är helt tillfredsställda med riksskatteverkets höjning av det extra avdraget kan vi inte bortse ifrån att det här är fråga om en höjning av det extra avdraget från 800 till I 000 kronor och en höjning av inkomstgränsen med 5 000, en höjning som jag tror att landets diabetiker hälsar med tillfredsställelse. Med hänsynstagande härtill har jag inte för avsikt att yrka bifall till motionen 244. Dock vill jag uttala en förhoppning om att man från taxeringsmyndigheternas sida vid bedömningen av diabetikernas begäran om extra avdrag för fördyrade levnadskostnader beaktar den kostnadsfördyring som diabetikerna får vidkännas på grund av sitt handikapp. Jag vill gärna ha sagt detta, herr talman, för jag är inte alldeles säker på att alla icke-diabetiker riktigt kan sätta sig in i vad detta handikapp kan medföra i fråga om fördyrade levnadskostnader.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping talade om den höjning av avdraget för diabetessjuka som nu har beviljats. Förutom att avdragsbeloppet har höjts har också inkomstgränserna höjts. Detta har skett som svar på framställningar från de diabetessjukas egen organisation. Vi gjorde framställningen i fjol med hänvisning till dels prishöjningarna, dels det ändrade löneläget. Vi fick då besked från riksskatteverket att man gjorde en översyn och att denna skulle kunna utmynna i en förändring till detta års taxering. Den har nu kommit, och vi har spritt uppgifterna därom. Vi uppskattar mycket att man på riksskatteverket tar kontakt med de handikappades egna organisationer. Det är ett led i en demokratisering av hela vårt samhälle att minoritetsgrupper kan få komma till tals på detta sätt och behandlas med respekt. I det sammanhanget skulle jag vilja säga några ord. Det förs i dag en rätt hård propaganda, där man påstår att samhället och särskilt staten har börjat visa en kylig inställning till de handikappade. Jag har inte den uppfattningen. De diabetessjuka har visats stort tillmötesgående. Den stora reformen beträffande tekniska hjälpmedel har redan gällt i ett år. Den innebär stora kostnadslättnader även för de diabetessjuka. Vi har också på annat sätt fått stöd för vår verksamhet för att förändra sjukvården. Vi tycker att alla handikappade, somliga grupper alldeles Nr 37 speciellt, får ett verkligt stöd genom den tandvårdsförsäkring som i år Onsdagen den kommer att beslutas. 7 mars 1973 Det är riktigt att notera detta och inte godkänna talet om att — samhället blivit likgiltigt för dessa grupper. Vi är angelägna om att man Särskild polisverkinte faller in i den föreställningen att nu skall man strama åt. Vi har inte samhet för hindsett några tecken till sådan åtstramning, åtminstone inte från statens sida, rande och uppdaganutan vi noterar med tacksamhet den positiva inställningen beträffande de av brott mot både diabetiker och många andra handikappgrupper. RR säkerhet

Herr talman! Säkerhetspolisens arbete står ju nu under het debatt; det gäller främst den verksamhet som rör den inre säkerheten. Man kan verkligen fråga sig vilken uppgift säkerhetspolisen har. Den skall ju skydda samhället, men vilket samhälle? Utskottet citerar JO i sitt betänkande och framför synpunkten att det särskilt bland ungdomen finns grogrund för rörelser som kan bli besvärliga för samhället. Det är då man frågar sig: Vilka blir de besvärliga för i samhället? Eftersom den tidigare erfarenheten av säkerhetspolisens arbete visar att den anser att det är vänstersynpunkter som är en fara för samhället, måste man utgå från att säkerhetspolisens uppgift i fråga om den inre säkerheten är att bevara detta samhälle, dvs. den kapitalistiska produk tionsordningen, där få äger produktionsmedlen och där § 32 råder på Nr 37 arbetsplatserna. Det har ju under 1960-talet avslöjats hur SÄPO har förföljt radikala arbetare som inte gjort något annat än kämpat för sin egen klass och sitt I människovärde mot den kapitalistiska utsugningen. De har varit föremål Särskild polisverkför telefonavlyssning och utsatts för undersökningar, och de har samhet för hindregistrerats. Registreringen har skett blott för åsiktens skull. Även det rande och uppdagankalla kriget tidigare riktade sig mot radikala arbetare och kommunister de av brott mot och tog sig många uttryck. rikets säkerhet Eftersom hela polisen och åklagarmyndigheterna riktas in på att 71. m. skydda det kapitalistiska samhället, gäller det att misstänkliggöra bl.a. kommunister. Man kan också säga att det har förekommit saker och ting som kan jämföras med häxprocesser. Vi har nu i TV sett det aktuella fallet med Enbomsprocessen, och det visar ju klart och tydligt att det var en förföljelse mot oskyldiga och domar mot oskyldiga som då verkställdes. I detta fall har verkligen säkerhetspolisen ett stort ansvar för vad som hände. Säkerhetspolisens arbete var riktat mot kommunister och radikala arbetare. Åsiktsregistreringen har uppbragt många människor i vårt land. Listan över vänsterfolk som inte fått något arbete på grund av att man funnits med i ett åsiktsregister är lång, och avslöjanden finns i långa rader. Likaså finns det avslöjanden om hur agentvärvningen till SÄPO gått till. Polisens inriktning i ett nötskal visar fallet i Hedemora där polisen försökte få en medlem i Konservativ skolungdom att rapportera vilka som var med i FNL-gruppen. Här bör ju observeras att mig veterligt ingen i FNL-gruppen blivit kontaktad för att t.ex. rapportera vilka som tillhör Konservativ skolungdom eller Demokratisk allians. Avslöjandena om denna verksamhet har ju medfört att regeringen i flera omgångar ändrat den kungörelse som reglerar hur registreringen av åsikter får ske — senast den 22 september 1972. I den senaste lydelsen står det att ingen skall registreras på grund av sina åsikter. Men med den erfarenhet som vi har av de hittillsvarande avslöjandena om säkerhetspolisens verksamhet ställer vi oss ändå tveksamma. Och ännu mer tveksam blir man över att en parlamentarisk lekmannarepresentation inte består av representanter för alla riksdagspartier, särskilt som det parti som utelämnats under årtionden blivit utsatt för SÄPO:s åsiktsförföljelse. Så länge alla nuvarande riksdagspartier inte är representerade bland de parlamentariker som skall övervaka säkerhetspolisen har man all anledning att tro att åsiktsregistreringen fortsätter. Häromdagen stod det i våra tidningar att SÄPO-chefen ville ha ytterligare direktiv om hur kfml skulle registreras. Och i höstas ropade ju justitieutskottets ordförande på att säkerhetspolisen skulle ägna ännu större uppmärksamhet åt denna gruppering. Med den kännedom om säkerhetspolisens inriktning vi har finns det all anledning att tro att kfmi används som en anledning att registrera och kontrollera radikala arbetare för deras åsikters skull. Reaktionen i vårt land har alltid varit pigg på att använda små sekter som kfmli för att legitimera sitt egentliga syfte — i detta fall att hålla arbetarklassens radikala människor under kontroll. Det finns i denna debatt om registrering många kusliga inslag. Bl.a. kastar ansvariga politiker ur sig att alla revolutionärer skall registreras eller hållas under uppsikt. Man vet tydligen inte vad en revolution är utan jämför revolution med våld. När politiker och tjänstemän har så ringa kunskap om det politiska språket och dess egentliga innehåll, finns det verkligen allvarliga risker. En revolution är ju när ett samhälle genomgår en genomgripande förändring. Den behöver inte nödvändigtvis ske med våld. Att i debatten jämställa revolution med våld är därför en falsk bild av verkligheten. En ytterligare allvarlig utveckling innebär ju regeringens förslag i proposition nr 37, den s.k. terroristlagen. Även den ger ju säkerhetspolisen stora möjligheter till schablonmässiga bedömningar och ger verkligen också utrymme för detta. Det är på tiden att säkerhetspolisen övergår till att syssla med de fascistiska kriminella elementen. Denna uppgift bör vara säkerhetspolisens huvuduppgift. Det innebär att den kostnadskrävande inriktningen på att jaga vänsterfolk kan upphöra. SÄPO:s anslag skulle därför också kunna minskas väsentligt. Om säkerhetspolisens påstådda förändrade inriktning skall bli trovärdig, måste det väl också avspegla sig i medelsförbrukningen. Det finns även en fråga som i detta sammanhang är av största vikt för att säkerhetspolisen skall bli trovärdig. Kravet på att alla partier i riksdagen skall bli representerade i den parlamentariska nämnden måste uppfyllas. Min fråga är därför till utskottets representant: Tänker utskottet ta initiativ till att regeringen skall utse representanter ur alla partier i riksdagen i den parlamentariska nämnden? Herr talman!

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Lövenborg.

Herr talman! Den huvudfråga vi har att ta ställning till i detta sammanhang är ju anslagsäskandet för säkerhetspolisen i årets statsverksproposition. I anslutning till detta förslag har väckts en motion där man dels tar upp frågan om inriktningen av säkerhetspolisens verksamhet, dels yrkar på en sänkning av anslaget.

Den Onsdagen den som läser utskottets betänkande och redogörelsen för hur säkerhetspoli 7 mars 1973 sen bedriver sin verksamhet — en redogörelse som i stor utsträckning baserar sig på dels den föredragning vi har fått i utskottet dels bl.a.

Herr Hagberg har tydligen inte förtroende för dessa representanter, vilket jag tycker är ett anmärkningsvärt uttalande. Herr Hagberg har tydligen inte heller förtroende för justitieombudsmännen, men det är klart ådagalagt att det i denna kammare utom bland kommunisterna inte finns någon som inte helt instämmer i vad justitieombudsmännen här har anfört. Jag finner således inte någon anledning för oss att ta upp denna debatt ytterligare. När det sedan gäller anslagsberäkningen ligger det i sakens natur med hänsyn till den verksamhet som här bedrivs att vi inte kan gå in i detalj i fråga om granskningen. Men vi har den garantin att våra lekmannarepresentanter i rikspolisstyrelsen har haft möjlighet att följa verksamheten och avge ett utlåtande rörande det berättigade i anslagsäskandet. Alla kort har lagts på bordet för regeringen. Vi anser därför att några ytterligare informationer inte behövs för att vi skall kunna ta ställning till detta anslagsäskande. Vi har alltså tillstyrkt det ifrån utskottets sida, och jag ber att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets representant här vill tydligen inte ta upp en sakdebatt om säkerhetspolisens arbete, och det kan jag mycket väl förstå. Hon gömmer sig bakom JO, som tydligen på sitt speciella sätt har tolkat hur säkerhetspolisen skall arbeta. Men ser man till uppgiften för säkerhetspolisen och till vad säkerhetspolisens arbete har mynnat ut i, finner man att det är en klar åsiktsregistrering som har förekommit. Att man i det enskilda fallet har sagt låt gå — som JO gjorde — måste beklagas. Ta fallet i luftfartsverket, eller fallet när man kontaktade medlemmen i Konservativ skolungdom i Hedemora — det är ju fall som upprör människor och som inte kan vara förenliga med säkerhetspolisverksamheten. Det är en uppenbar inblandning i de inrikespolitiska förhållandena. Jag vill också vända på frågan om lekmannarepresentanterna. Har inte regeringen och riksdagen förtroende nog för vänsterpartiet kommunisterna för att låta det sitta i denna lekmannarepresentation, eftersom det inte är med där? Min fråga till utskottets representant var just denna, men hon gled undan den. Jag tycker den är ganska väsentlig då hon ställer frågan om jag har förtroende för representanter från de andra fyra 53 partierna. Har hon förtroende för någon representant för vårt parti när det gäller att sitta i denna lekmannarepresentation?

Herr talman! Vi går nu att behandla en fråga som är synnerligen betydelsefull för den enskilde medborgaren och den mindre och medelstore företagaren.

Jag fann den gången inte någon anledning att betvivla justitieutskottets uppfattning och nöjde mig med att konstatera att behandlingstiden inom en snar framtid tydligen skulle avkortas väsentligt. Då det nu gått ett år kan man säga att justitieutskottets betänkande nr 7 år 1972 icke innehåller någon direkt felaktighet. De balanserade målen i regeringsrätten har minskat från 6 196 per den 31 december 1971 till 5537 per den 31 december 1972, således en nedgång med ca 650 mål. Det kan man hälsa med tillfredsställelse. Tyvärr synes det — som närmare framgår av uppställningen på s. 3 i betänkandet — som om behandlingstiden icke minskats i motsvarande mån. Men det torde finnas gott hopp om att så skall kunna ske redan under innevarande år. Naturligtvis, herr talman, får icke kravet på en omsorgsfull och noggrann behandling av målen eftersättas för att nedbringa behandlingstiden. Av denna anledning går det inte att klara av dessa problem ”över en natt”. Om man således har skäl att i viss mån vara något så när tillfredsställd vad beträffar regeringsrätten, blir bilden en helt annan då man ser på arbetsbalansen i våra kammarrätter. Under år 1972 har balansen vid kammarrätten i Stockholm ökat med ca 3 500 mål, därav ca 2 500 skattemål. Under samma år ökade balansen vid kammarrätten i Göteborg med ca 3 400 mål, därav ca 2 600 skattemål. Vad slutligen kammarrättsavdelningarna i Sundsvall beträffar uppgår ökningen till ca I 000 mål. Under år 1972 har således förhållandet i regeringsrätten förbättrats något medan balansen i kammarrätterna ökat med icke mindre än ca 7 900 mål, därav uppskattningsvis ca 5 800 skattemål. Herr talman! Med tanke på det sagda torde man icke kunna påstå att den motion som herr Levin och jag står för är obefogad. Jag tror icke att ens justitieutskottets värderade vice ordförande, fröken Bergegren, har något att erinra mot att denna sak påtalats i en motion. Utskottet skriver att väntetiderna alltjämt är besvärande. Ja, det är väl det absolut minsta man kan säga. Jag vill påpeka att antalet skattemål som är två år eller äldre har ökat från 514 till 694 vid kammarrätten i Stockholm och från 248 till hela 613 vid kammarrätten i Göteborg. Om man betänker att ett skattemål ofta har synnerligen stor betydelse för de skattskyldigas dispositioner och ekonomiska ställning är det inte riktigt tillräckligt att utskottet nöjer sig med att skriva att ”väntetiderna alltjämt är besvärande”, då t.ex. tvåårsmålen vid kammarrätten i Göteborg betydligt mer än fördubblats på ett enda år! Jag hälsar med tillfredsställelse Kungl. Maj:ts förslag om medel för besättande av ytterligare drygt tio fiskalstjänster i kammarrätterna. Tyvärr tror jag inte att det räcker, men något är ju bättre än inget. I det stora hela måste jag dock säga att jag är tämligen nöjd med utskottets skrivning och jag sätter särskilt stort värde på att utskottet framhåller angelägenheten av att den fortsatta utvecklingen på området följs med stor uppmärksamhet. Detta torde vara absolut nödvändigt för att den enskilda människan icke även i fortsättningen skall komma i kläm på grund av orimliga balanser och eftersläpningar av framför allt skattemålen i regeringsrätt och kammarrätter.

Herr talman! Herr Taube hade ju inget yrkande så jag har ingen anledning att gå i polemik. I sak tycks vi ha ganska överensstämmande åsikter om behovet av att den här frågan följs. Även om jag givetvis inte tycker att motionen är obefogad — den har pekat på förhållanden som vi är överens om inte är tillfredsställande — har vi inte funnit anledning att tillstyrka motionen med hänsyn till att den omorganisation som beslutades förra året dragit med sig en del omställningsbesvär. Ändringarna kan inte få full genomslagskraft omedelbart. Det gäller även kammarrätternas verksamhet enär den nya organisationen i Sundsvall trädde i kraft först i somras. Vi har en alltför kort erfarenhet för att kunna göra oss en riktig bild av de fortsatta behoven. Vi har dock kraftigt understrukit i utskottsbetänkandet att utvecklingen måste följas med uppmärksamhet. Om det visar sig erforderligt skall vi givetvis vidta åtgärder för att få den förstärkning som behövs och för att även kammarrätten i Sundsvall så småningom skall bli en självständig kammarrätt. Jag tror att herr Taube har gott hopp om att så småningom se sina önskemål uppfyllda. Jag vill bara varna honom för att avge några bragelöften som kan ställa till besvärligheter för våra frisörer i fortsättningen. Ta det litet lugnt!

Herr talman! Vårt parti har i motionen 1078 påpekat att den grundläggande utgångspunkten för brottsbekämpningen måste vara en väl genomtänkt analys av orsakerna till brott. Vi tror inte att huvudingrediensen i den medicin som bör användas för att bekämpa ungdomsbrottslighet och asocialitet är fler och fler poliser. Vi är i själva verket ytterst betänksamma mot en sådan utveckling. De grundläggande åtgärderna måste vara av ett helt annat slag, nämligen det förebyggande, och där tycker vi inte att samhället satsar tillräckliga resurser. Som kontraster anför vi i motionen att i kommande budget satsas 6 250 000 kronor i ökat stöd till ungdomsorganisationernas verksamhet medan polisväsendet i ökning tillförs 203,7 miljoner kronor. Till bilden hör naturligtvis också det vi nyss diskuterade här i kammaren, nämligen en ökning av anslaget till SÄPO. Vi tror att om man vill förebygga kriminalitet och minska ungdomsbrottsligheten hade det varit bättre att satsa mera pengar till konstruktiv ungdomsverksamhet i stället för att rundhänt förse SÄPO med ännu fler miljoner. Vi har nu en parlamentarisk kommission i arbete som skall föreslå åtgärder för brottslighetens bekämpande och som skall komma med förslag någon gång i vår. Ett centralt råd kommer också att tillsättas. Det står helt klart att frågan om ungdomsbrottsligheten, den höga återfallsprocenten och asocialiteten kräver en annan medicin än hårdhäntare polisiära metoder eller andra åtgärder för att så att säga förbättra renhållningen. Det är möjligt att man med mycket stora polisiära insatser skulle kunna förhindra klungbildningen vid tunnelbanestationerna, att man skulle kunna minska den synliga delen av prostitutionen, de störande inslagen på torg och andra allmänna platser. Ja, det är möjligt att man skulle kunna driva den typen av brottslighet och asocialitet under jorden, alltså se till att den inte syns i den omfattning som den gör i dag. Men med det löser man ju inga problem. Kampen mot brottslighet — och inte minst den mycket omdebatterade ungdomsbrottsligheten — måste föras på ett helt annat plan om man skall kunna uppnå verkliga och varaktiga förbättringar Det handlar helt enkelt om att skapa ett mänskligare, ett människovänligare samhälle. Det är framför allt de sociala insatserna som måste ökas, man måste ge människorna en chans — en chans till meningsfull fritid, en chans att få växa upp i ett samhälle som präglas av värme och gemenskap i stället för cynisk och kallhamrad kommersialisering och profitjakt. Man måste ge människor en verklig chans till rehabilitering när de träder ut i samhällslivet efter avtjänat straff. Under den korta tid jag har deltagit i justitieutskottets arbete har vi besökt flera fängelser. Att sitta inspärrad är alltid ett hårt straff, men materiellt torde svenska fängelser hävda sig väl internationellt sett. Vi har studerat en intressant försöksverksamhet vid fängelset i Gävle, där man går in för att skapa ökad demokrati och medinflytande för de intagna. Allt skall göras i syfte att underlätta återanpassningen till ett normalt liv, sade man där. Jag tror också att det är ett oerhört väsentligt arbete, som måste mana till efterföljd i andra anstalter. Men samtidigt inser man ju att ansträngningar av den karaktären blir ett slag i luften och mister sin mening om man inte kan garantera de människor som skrivs ut en ordentlig bostad, en känsla av gemenskap och — det som är det primära — ett meningsfullt arbete. Löser man inte de problemen, då garanterar man att den svenska riksdagen och dess justitieutskott år efter år kommer att kunna studera siffror som visar på en skrämmande hög återfallsfrekvens — ja, man garanterar att en deprimerande och nedbrytande kretsgång ut och in i fängelser kommer att fortsätta för ett stort antal människor som har kommit på sned i livet någon gång. När det talas om den ökande ungdomsbrottsligheten, frågar man sig: Kan man vänta sig något annat när massor av ungdomar inte har chans att få arbete? Snart muckar 150 000 ungdomar. Man har räknat med att upp emot tredjedelen av dessa direkt kastas ut i arbetslöshet. Ungdomsarbets Nr 37 lösheten är stor sedan tidigare och drabbar ungdomen hårt: ”Fåfäng gå Onsdagen den lär mycket ont” sade alltid min gamla farmor, och det torde hålla även 7 mars 1973 rent vetenskapligt. Vi lever i ett samhälle som i hög grad präglas av I — — arbetslöshet och en rigorös, kapitalistiskt styrd strukturomvandling. Folk Tilläggsdirektiv fö r rycks upp ur sin invanda miljö och kastas in i en baracktillvaro eller i ASS betonggetton i storstäder där både yngre och äldre har svårt att anpassa nen m.m. sig. Däri ligger förklaringen till att många har kommit på sned. Jag skall inte gå längre in på hela denna problematik, som enligt vårt sätt att se utgör den grundläggande förklaringen till ökande brottslighet. Det är problem som man inte löser med de polisiära förstärkningarna, vilka framför allt krävs av dem som högljuddast skriker på ”lag och ordning”. Olof Palme, som ibland säger kloka saker, har i en tidigare riksdagsdebatt om brottsligheten framhållit bl.a. följande: ”Den enda hållbara lösningen ligger enligt min mening i en politik som botar brister och orättvisor och utjämnar ekonomiska, sociala och kulturella skillnader i samhället.

Jag har inte i utskottet yrkat bifall till vår motion, och jag skall givetvis inte göra det i kammaren heller. Det heter ju i skrivningen att de i motionen framförda synpunkterna skall överlämnas för beaktande, och det ger oss med all sannolikhet tillfälle att återkomma.

Herr talman! I motion nr 613 betonas vikten av förebyggande sociala insatser för att förhindra uppkomst av brottslighet. År 1968 fick vi ett tillägg till socialhjälpslagen som innebär att de socialvårdande myndigheterna skall bedriva uppsökande verksamhet. Den nya lagen har nu fungerat i cirka fem år. En undersökning som det socialdemokratiska partiet har utfört visar att kommunerna bedriver uppsökande verksamhet i huvudsak bland åldringar och handikappade. Uppsökande insatser bland alkoholskadade, narkomaner och ungdomar i den s.k. riskzonen förekommer endast undantagsvis. Det sannolika är att kommunerna saknar ekonomiska möjligheter att helt förverkliga socialhjälpslagens krav på och intentioner om uppsökande verksamhet, dvs. förebyggande insatser. I motionen framhålls att uppsökande verksamhet är ett medel, ett instrument att förebygga exempelvis ungdomskriminalitet och att staten därför borde överväga att ge kommunerna ekonomiska bidrag till uppsökande verksamhet. Regeringen har, som alla känner till, tillsatt en kommission som snabbt skall komma med förslag för att minska brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen. Kampen mot brottsligheten måste i det längre perspektivet inriktas på att undanröja brottslighetens orsaker, 58 och detta måste ske genom en social reformpolitik — helst en intensifierad sådan. I motionen sägs att brottskommissionen borde överväga att föreslå att staten helt eller delvis tar initiativet till att finansiera en uppsökande social verksamhet på försök i ett antal kommuner. Försöksverksamheten skulle ske i samverkan mellan stat, kommuner och landets socialhögskolor och resultaten skulle redovisas till den nu arbetande socialutredningen, som ju har till uppgift att föreslå en socialvårdslagstiftning som sätter förebyggande sociala insatser i förgrunden. I betänkandet över motionen säger utskottet att motionen överlämnats till brottskommissionen och att den fråga som tas upp i motionen ligger inom ramen för kommissionens uppdrag. Utskottet nämner också det centrala rådet som skall samordna förebyggande åtgärder. Mot den bakgrunden har jag inget yrkande, då jag förutsätter att motionens synpunkter noga kommer att beaktas av kommissionen. Med mitt inlägg har jag bara velat betona angelägenheten av att samhället parallellt med konventionella insatser från polis, åklagare och domstolar försöker förebygga brott genom insatser främst inom socialpolitiken men också inom arbetsmarknads-, bostadsoch kulturpolitiken.

Herr talman! Gemensamt för de tre motioner vi här har att behandla är ju att de tar upp en problematik som motionärerna menar borde behandlas av brottskommissionen, och det begärs alltså att tilläggsdirektiv skall utfärdas för kommissionen. Nu har vi i utskottet konstaterat att det enligt direktiven redan är ganska klart att frågorna kommer att behandlas av kommissionen, och motionerna har också kommit kommissionen till handa. Under sådana förhållanden finns det ingen anledning att bifalla motionerna, och det har motionärerna också insett — de som talat här har inte framställt några yrkanden. Men jag kan väl förstå att de velat ta tillfället i akt att säga några ord om sina motioner, som ligger dem varmt om hjärtat. Utskottet har självfallet inte haft anledning att gå in på någon sakbehandling av motionerna, därför att vi kommer — som herr Lövenborg mycket riktigt sade — att få ta upp en debatt om de här frågorna längre fram, när resultatet av brottskommissionens arbete föreligger och vi alltså har ett bredare bakgrundsmaterial att utgå från. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om hemförsäljningslagen. När den lagen antogs var alla ense om att det var en bra lag. Men på två punkter var meningarna litet skiljaktiga, nämligen dels när det gällde telefonförsäljning, dels sådana kontantköp där hela köpeskillingen erläggs med en gång. Man sade då — och det har också sagts åtskilliga gånger senare — att man skulle avvakta de erfarenheter som kunde vinnas, innan man tog itu med dessa två delfrågor. Nu har erfarenheter vunnits, och det har visat sig att telefonförsäljningen har ökat starkt. Det är ju alltid på det sättet att så fort man lämnar ett hål öppet, så utnyttjas det. Som alla vet förekommer det en hel del skojarföretag i den bransch det här gäller, och många människor är ute efter att tillvinna sig icke acceptabla fördelar. Telefonförsäljningen har som sagt ökat, och den har många icke önskvärda inslag. Detta har också konsumentombudsmannen uppmärksammat. När han företrädde inför utskottet — som det så högtidligt heter — föreföll han ganska alarmerad av vad som förekommit inom telefonförsäljningsområdet. Han har också skrivit till regeringen och framhållit att här måste det göras något för att skydda de människor som blir utsatta för försäljarna. Det är alltså nu tid att ta konsekvenserna av de erfarenheter som vunnits, och då är det första man har att göra att se över hemförsäljningslagen i vad gäller telefonförsäljningen. Det förefaller också som om alla är eniga om att göra det, även utskottsmajoriteten. Vad kontantköpen beträffar var det fel att de inte ingick i lagen när denna antogs. Jag kan klargöra det med ett exempel. Om någon blir uppsökt av en ambulerande försäljare av t.ex. mattor — vilket är ganska vanligt — och den matta som vederbörande stannar för kostar 600 kronor, så betalar kunden kanske 200, 300 eller 400 kronor genast. Då får vederbörande också ångra sig senare. Men om kunden skulle bli övertalad att köpa denna kanske ganska värdelösa matta och betala hela beloppet på en gång, så får han inte ångra sig. Om någon alltså blir mera grundlurad, så får han inte ångra sig. Det är ju en helt bakvänd ordning. Det finns ingen anledning varför det skall vara så, eftersom hela motivet för lagstiftningen ju är att hemförsäljningen har vissa speciella drag; man blir uppsökt av försäljaren utan att själv ha tagit något initiativ till att köpa något. Man befinner sig i ett psykologiskt underläge gentemot försäljaren, som ofta är mycket talför och skicklig när det gäller att sälja. Kunden har heller inga möjligheter att i andra affärer jämföra varans kvalitet eller pris. Det är detta som är hela motivet för lagstiftningen, och där träffas naturligtvis kontantköparna precis lika mycket — eller kanske t.o.m. ännu mer — än de som köper på avbetalning. Det fanns därför ingen anledning att undanta kontantköpen, när lagen antogs. Men nu råder det som sagt allmän enighet om att vi bör göra något när det gäller telefonförsäljningen. Utskottets majoritet säger också att om man nu skall ta upp telefonförsäljningen till förnyad utredning, så bör kontantköpen tas med i sammanhanget. Såväl logik som konsekvens och sunt förnuft påbjuder sålunda att de två delfrågorna telefonförsäljning och kontantköp utreds, och det har också reservanterna yrkat. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman!

Även några tunga remissinstanser tillstyrkte då att lagen redan från början skulle vara så konstruerad. Det fanns dock andra som menade att försäljningen per telefon inte skulle bli så lätt att följa upp med en bindande lagstiftning. Beträffande kontantförsäljning gjordes den invändningen att det skulle strida mot en invand köpsed att en affär skulle rivas upp sedan godset överlämnats och köparen har betalat för varan. Utskottet underströk dock, i likhet med vad som framhållits i propositionen, att utvecklingen beträffande telefonoch kontantförsäljning skulle följas med uppmärksamhet. Propositionen bifölls av riksdagen. Motionerna om att lagen skulle ges det nämnda Motionärerna återkom vid föregående års riksdag. Utskottet underströk då ytterligare sin mening att frågan skulle följas med uppmärksamhet och att lämpligen bl.a. konsumentombudsmannen skulle följa utvecklingen med avseende på lagens verkningar. Det har konsumentombudsmannen även gjort, och i en promemoria som tillställts justitiedepartementet — och som herr Sjöholm här berört — förordade han att det bör undersökas om telefonförsäljningen på något sätt kan inordnas under lagen. Frågan är alltså aktualiserad i departementet, och något ytterligare initiativ behöver inte tas. Utskottet yrkar alltså avslag även på den nu föreliggande motionen. I promemorian är — som herr Sjöholm påpekade — ingenting nämnt om kontantförsäljning. Vid företräde inför utskottet sade konsumentombudsmannen att beträffande den formen av försäljning hade inga påvisbara nackdelar kunnat inregistreras efter lagens genomförande. Det finns alltså inget material att redovisa. Utskottet har dock ansett att när den tidigare aviserade översynen av lagen genomförs med avseende på telefonförsäljningen bör man se efter om några ytterligare omständigheter tillkommit även när det gäller kontantförsäljning. Utskottet har även under hand informerats om att en dylik översyn är i linje med departementschefens intentioner. Den föreliggande reservationen kan därför rubriceras närmast som ett slag i luften, som en reservation för reservationens egen skull. Hade reservanterna beflitat sig om en saklig och objektiv behandling av ärendet, hade de kunnat följa utskottets linje och medverkat till ett enigt betänkande. Resultatet blir nämligen precis detsamma även med utskottets skrivning, som därtill harmonierar väl med utskottets tidigare ställningstagande i frågan. När det gäller kontantförsäljning ansåg herr Sjöholm att det hade varit lämpligt att redan från början låta denna omfattas av lagen. Konsumentombudsmannen nämnde i sin promemoria och framhöll även inför utskottet att det hade visat sig besvärligt när en affär hade rivits upp att få tillbaka en vid hemförsäljning erlagd handpenning. Det går bra att returnera varan, men i några fall hade det varit svårigheter att få tillbaka erlagd handpenning. Om lagen skulle tillämpas beträffande kontantförsäljning i allmänhet finge man förutsätta att svårigheterna skulle uppträda i större omfattning.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
Herr talman! Herr Svedberg säger att det skulle strida mot svensk köpsed om hemförsäljningslagen gällde även kontantköp. Det vill jag på det bestämdaste bestrida. Enligt den allmänna köplagen kan man under vissa förutsättningar häva ett köp även om man betalat kontant och varan är levererad. Det skulle alltså inte innebära någon ny praxis att man införde den bestämmelsen även i hem försäljningslagen, där den dessutom skulle vara ändå mer befogad än när det gäller den allmänna köplagen. Jag glömde att säga i mitt inledningsanförande att många tunga remissinstanser ville att hemförsäljningslagen skulle gälla även kontantköpen: statens konsumentråd, konsumentutredningen, LO — Landsorganisationen alltså, herr Svedberg — TCO och Husmodersförbundet. I utskottsbetänkandet sägs — och det underströks nu av herr Svedberg — att man bör vänta tills det inträffar något menligt för konsumenterna. Det är ganska underligt! Jag tycker att vi i riksdagen borde vara litet förutseende och försöka skydda människor för tänkbara faror innan det händer någonting. Skillnaden mellan herr Svedberg och mig är tydligen att herr Svedberg anser att det skall inträffa någonting innan man lagstiftar, medan jag tycker att man bör vara förutseende och förebyggande. En annan skillnad mellan herr Svedberg och mig är att herr Svedberg anser att det är opåkallat att riksdagen ger till känna sin mening hos regeringen. Det förstår jag inte. Varför skall vi i riksdagen inte kunna säga till regeringen att det och det anser vi det vara riktigt att göra? Herr Svedberg andas här en opåkallad underdånighet gentemot regeringsmakten som jag tycker är betänklig ur många synpunkter och som i förlängningen av resonemanget i detta fall går ut över konsumenterna.
Herr talman! Det är här inte fråga om någon underdånighet gentemot regeringsmakten. Frågan gäller hur ärendena skall behandlas i riksdagen. När vi nu fått uppgifter från departementet att man avser att sätta i gång en liten utredning för att göra en översyn av lagstiftningen, är det väl inte nödvändigt att utskottet i samma veva beställer en utredning. Vi har i den situationen hänvisat till denna uppgift från departementet och konstaterat att det inte är nödvändigt att bifalla motionerna. Konsumentombudsmannen, som ju sysslar med dessa frågor, har inte kunnat finna att kontantförsäljningen sedan hemförsäljningslagen trädde i kraft har medfört några problem. Utskottet anser nu i likhet med tidigare att konsumentombudsmannen bör ha i uppgift att följa dessa frågor. Utskottets handläggning av ärendet är alltså helt följdriktig. Jag kritiserar inte motionärerna för att de framlagt detta förslag. Men när vi i utskottet, där vi ändå vinnlägger oss om att objektivt och sakligt pröva ärendena, har funnit att man i departementet ämnar göra denna översyn, kan jag inte anse att det fanns några skäl att reservera sig. Vi borde ha kunnat ena oss om en skrivning.
Herr talman! Det kan vara riktigt att konsumentombudsmannen inte har märkt att det är några nackdelar förenade med att kontantköpen inte omfattas av hemförsäljningslagen. Men kontantköpen kommer att öka i omfattning, i all synnerhet om man sätter stopp för otillbörlig telefonförsäljning. Försäljarna kommer då i större utsträckning att försöka sälja kontant för att därmed undgå lagens konsekvenser. Det kan ske t.ex. genom att man sänker priserna vid kontantköp. Det har redan börjat praktiseras — jag har erfarenheter av det från mitt dagliga jobb. Tyvärr kommer inte heller alla missförhållanden till konsumentombudsmannens kännedom. Det finns säkerligen massor av människor som inte ens känner till att denna lag existerar. Vi i riksdagen är till för att skydda även de fåkunniga, kanske i all synnerhet dem. Herr Svedberg litar på regeringen, och det skall han givetvis göra. Den gör allting bäst och gör det när det skall ske. I utskottet kunde vi dock inte få klart för oss att regeringen verkligen skulle ta upp konsumentombudsmannens skrivelse och göra något åt den. Det sades inte, herr Svedberg. Man kunde inte inhämta från departementet att det verkligen skulle ta itu med detta problem. I utskottsbetänkandet står bara att man ”förutsätter” att regeringen vidtar åtgärder. Varför förutsätta? Varför skall inte vi i riksdagen, om vi anser det berättigat, förklara att vi kräver att någonting görs på detta område. Det är att gagna konsumenternas intressen, herr Svedberg.
Herr talman! Det sades verkligen i utskottet att en översyn aviserats, men reservanterna ville liksom inte tro det utan var angelägna om att få tillstyrka motionerna. Det var där skon klämde. Det är så som herr Sjöholm säger. Ökar kontantförsäljningen och man kan påvisa nackdelar därmed, kommer väl även den försäljningsformen att inordnas i lagen. Herr Sjöholm kan nog vara fullt trygg i detta hänseende.
Herr talman! Det verkar nu som om herr Svedberg var inne på min linje, vilket jag naturligtvis är tacksam för. Då kan vi kanske få en enig kammare i detta fall.